Herr talman! I ärlighetens namn måste man nog betrakta dagens talarövningar här som något av ett frosseri i överdrifter. Ord som katastrof, hopplöshet och uppgivenhet från bromotståndarnas sida har konfronterats med upprymdhet -- ja, ibland ren hänryckning -- i broförespråkarlägret. Konsten att tala förbi varandra har drivits till sin fulländning. Eller för att travestera Kippling: Brovänner är brovänner och broovänner är broovänner, och aldrig mötas de två. Bland det mest beklämmande i denna debatt är att ta del av sjuka miljösamveten, bl.a. från några nordvästskånska folkpartister. Man försöker bedöva sig med ett rejält andligt albylintag. Att begära återförvisning av ärendet till utskottet leder givetvis ingen vart. Det är bara ett utslag av hyckleri och demonstrationspolitik, som definitivt inte hör hemma i det här sammanhanget. Samtidigt som jag vill instämma i de synpunkter som tidigare här framfördes av Jan Andersson yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. Tycker man inte att vi skall ha en bro utan förespråkar en tunnel, skall man rakt och klart kunna ta ställning till detta -- och det är detta jag gör -- och inte kräva några turer tillbaka till utskottet för att ytterligare sabotera riksdagsarbetet denna sista vecka. Jag är förespråkare för en fast förbindelse över Öresund. Men jag tycker att denna förbindelse av främst miljöskäl borde få formen av en tunnel. Det kan förvisso ligga någonting i påståendet att det är få projekt som blivit mer utredda än just Öresundsförbindelserna, men detta gäller definitivt inte tunnelalternativet, som i de utredningar där det över huvud taget har belysts, t.ex. av Öresundsdelegationen, har blivit mycket styvmoderligt behandlat. Öresundsdelegationen har hävdat att de utsläppsökningar som trafiken på bron genererar bara blir marginella i förhållande till de totala utsläppsnivåerna i ett redan hårt miljöbelastat Skåne. Detta bestickande resonemang har okritiskt återgetts i såväl proposition som utskottsbetänkande. Öresundsförbindelser som en del av en samlad trafikpolitik fattas, måste detta enligt min mening ske mot bakgrund av den allvarliga miljösituationen i regionen och de nationella och internationella åtaganden om utsläppsreduktioner som Sverige har gjort. Som exempel kan nämnas att den kritiska belastningsgränsen vad gäller kvävenedfallet i sydvästra Sverige ligger på 10--15 kg kväve per hektar och år. Det faktiska nedfallet beräknas emellertid ligga runt 20--30 kg kväve per hektar och år. Detta innebär att nedfallet i regionen åtminstone skulle behöva halveras. Statens naturvårdsverk har i sitt remissyttrande över utredningen Fasta Öresundsförbindelser skrivit bl.a. följande om dessa problem: ''Kvävenedfallet och de höga ozonhalterna är exempel på storskaliga problem. Åtgärder inom regionen räcker långt ifrån till för att komma till rätta med problemen men en rimlig åtgärdsinriktning bör vara att vi i Sverige reducerar våra utsläpp i den utsträckning som behövs för att vi tillsammans med andra länder skall kunna lösa problemen. Ytterligare reduktioner utöver 30 % blir därför aktuella särskilt i södra Sverige.'' Av Öresundsdelegationens eget räkneexempel, som visar de totala kväveoxidutsläppen i regionen vid olika trafiktillväxtalternativ, framgår att en halvering av kväveoxidutsläppen år 2010 jämfört med 1985 års nivå enbart kan uppnås om trafiken inte ökar alls. Bara detta enda, men otvetydigt klara, exempel visar att miljöaspekterna inte tillmätts tillräckligt stor betydelse i sammahanget. Att satsa på järnvägstrafiken är lovvärt, men när man gör en dygd av nödvändigheten och använder just behovet av biltrafik på en bro för att kunna finansiera nödvändiga järnvägsspår är man ute på djupt vatten. Logiken blir ju då: Ju fler bilar som kan rulla på bron, desto ståtligare västkustbana. Men för att blidka den kraftiga miljöopinionen säger man precis tvärtom i andra sammanhang, nämligen att ett ytterst begränsat antal bilar förväntas frekventera bron. Detta brovännernas olösliga syndrom kan enklast sammanfattas i den tänkvärda limericken En brobyggares dröm av signaturen Mr Rimfrost. Den lyder som följer: sa nu är det fint läge för bro. Ni i utbyte får, ett sjudjäklalångt spår, ifrån Oslo till Köln, må ni tro!''

Fru talman! Jag är i sak överens med Bengt Silfverstrand. Det vill jag klart säga från början. Det var ett rejält språk som Bengt Silfverstrand använde i sitt anförande. Men att kalla förslaget om återremiss för hyckleri tycker jag inte är snyggt gjort av Bengt Silfverstrand. Det finns nämligen inget som helst hycklande i våra förslag om återremiss. Hela denna debatt har ju visat att denna proposition och detta betänkande är urbota dåligt genomtänkt och handlagt på alla fronter. Det är undermåligt och ovärdigt Sveriges riksdag att trumma igenom det. Det är den nakna makten som nu låter trumma igenom detta förslag. Det kan därför inte kallas hyckleri att vi begär en återförvisning av detta betänkande. Självfallet menar vi då inte en återförvisning av expressbumerangtyp, som innebär att ärendet skickas tillbaka till utskottet för att komma tillbaka till kammaren i morgon. Nej, det måste vara en rejäl återförvisning över sommaren, så att vi får se vad danskarna har för mjöl i påsarna, men framför allt att vi får se vad de svenska väljarna tycker i detta sammanhang. Då kan vi också få en rejäl utskottsbehandling och en utfrågning, vilket pinsamt nog har avvisats av trafikutskottet. Vi kan då även få yttranden från de olika utskotten, vilket vi nu inte har fått. Men sanningen är väl, Bengt Silfverstrand, vilket jag beklagar, att ni socialdemokrater är livegna i lojaliteten till ert parti och inte får rösta för en återremiss. Jag uppmanar emellertid alla socialdemokrater och andra som har politisk integritet och som politiskt har råg i ryggen att rösta för återförvisningen.

Fru talman! Siw Persson har ju yrkat återremiss på ärendet, Bengt Silfverstrand. Det är en person men Bengt Silfverstrand talade om några stycken. Det var det som jag reagerade mot, eftersom Bengt Silfverstrand strax dessförinnan så noga hade markerat att det skulle vara balans i debatten. Men jag har full förståelse för dem som yrkar på återremiss. Det här ärendet är inte berett i riksdagen när det gäller miljökonsekvenserna. Efter den debatt som har förts i dag borde man kunna vänta sig att ärendet vid en återremiss gick tillbaka till trafikutskottet och att det därifrån skickades över till jordbruksutskottet för att man skulle få en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning. Jag tycker att Kjell Dahlström, Siw Persson och andra som har krävt detta har alldeles rätt. Men sedan vet ju både jag och Bengt Silfverstrand att om det blir en återremiss går ärendet en snabbrunda till trafikutskottet och hit igen, därför att majoriteten i riksdagen har besämt sig för det. Sedan måste jag säga till Bengt Silfverstrand att det ju finns motioner av Bengt Silfverstrand och andra socialdemokrater där man yrkat på ett tillkännagivande till regeringen. Däremot har det inte förekommit någon motion om ett avslag på propositionen.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Har ni någonsin sett en demonstration för Öresundsbron? Om inte -- har ni frågat er varför? Vem vill egentligen ha en Öresundsbro? Vill dina barn ha den? Vill dina barnbarn ha den, eller deras barnbarn? De som i dag står utanför riksdagshuset är dina barn och barnbarn. De vill inte ha bron. Tänk efter än gång till så att du inte röstar bort deras framtid. Rösta nej! Du har deras stöd. Bromotståndare från hela Sverige är samlade i Jag blev sent i går kväll uppringd och ombedd att framföra denna resolution. Det är sällan en opinion med sitt budskap når direkt i riksdagens talarstol som den gör med detta meddelande från de ungdomar som i dag samlats utanför riksdagen. De representerar det samlade bromotståndet i Jag tror att detta var dagens kortaste anförande -- repliker inräknade. Jag vill varken ha bro eller tunnel -- enligt miljöpartiets majoritetsförslag. Men skälen har stötts och blötts tillräckligt i dag. Tack för ordet.

Fru talman! Återförvisningsyrkandet beror naturligtvis på att ärendet är illa och ofullständigt berett i riksdagen. Skatteutskottet, försvarsutskottet, jordbruksutskottet och näringsutskottet har inte berett detta ärende som de borde ha gjort. Socialutskottet och bostadsutskottet borde dessutom ha fått tillfälle att bereda ärendet. En meningsfull återförvisning innebär givetvis att de utskott som besitter särskild sakkunskap också får tillfälle att yttra sig. Det skall inte vara någon återremiss över natten, utan en saklig återremiss där riksdagen tar sitt ansvar. Det var egentligen inte för att säga detta som jag begärde ordet, utan för att Margit Gennser för en stund sedan påstod att vi bromotståndare är isolationister. Jag kände mig personligt förolämpad av detta påstående. Vi bromotståndare är miljövänner och miljökämpar. Vi vill rädda miljön och jorden åt våra barn och barnbarn. Vi är icke mer isolationister än några andra. Vi är icke alls isolationister. Vi är vänner av ett globalt samarbete. Jag hade därför önskat att Margit Jag vill i varje fall till protokollet få antecknat att påståendet, att bromotståndet skulle ha någonting med isolationism att göra, är falskt.

Fru talman! I utskottets betänkande slår vi fast att motionärens förslag har en rad förtjänster. Det har helt varit i linje med trafikutskottets arbete och de förslag vi har kommit med att transporterna skall vara säkra, effektiva, nyktra och även miljövänliga. Jag tycker att vi i dag ganska väl har slagit fast detta. Det är bra att det påpekas att det är av vikt att broar byggs mellan folken. Det förslag som motionären Jan Strömdahl från vänsterpartiet har lagt fram om en bro över Östersjön bidrar ju i allra högsta grad i det hänseendet. Det finns dock naturligtvis vissa betänkligheter i ett sådant här projekt, som ju är av vida större omfattning än en bro över det lilla sund vi tidigare i dag har talat om. Vi har i detta sammanhang gått in på funderingar om tunnelbyggen eller broar. Gotland skulle ju kunna tänkas vara ett av fästena för brofundamenten. Det har också diskuterats att dika igen Kvarken, men efter noggrann fundering har jag kommit fram till att det kanske skulle ställa till en del problem för våra isbrytare. Jag tror därför att detta är en idé man ganska snart får slopa. Vi kom sedan fram till att det är möjligt att den landhöjning som pågår skulle kunna åstadkomma en lösning av problemet, men då får vi vänta ganska länge. Vi har också utvecklat tanken på en broförbindelse mellan Sibirien och Alaska -- om vi nu tänker oss att åka österut kommer vi till sist västerut. Kan vi då åka bil över Finland och Sovjet, så öppnar sig sedan hela Förenta Staterna. Vi kan t.o.m. åka bil ända ned till Kap Horn. Det är alltså ett mycket stort projekt Jan Strömdahl här har aktualiserat, men vi är medvetna om att varje sådant projekt tar tid att utreda och fundera på -- tre--fyra decennier, säger vi i utskottsbetänkandet, men kanske blir det fråga om ännu längre tid.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 Innan jag går och sätter mig skall jag, eftersom detta är mitt sista tillfälle under riksdagsperioden -- jag vet inte om det blir fler perioder, det bestämmer ju väljarna -- rikta ett tack till mina utskottskamrater. Rätt många av dem vet redan nu att de skall lämna utskottet. Från socialdemokraterna är det Ove Karlsson, Olle Östrand, Margit Sandéhn och Rune Johansson. Jag vill tacka dem för ett gott kamratskap och gott samarbete. Vi har ju, som framgått av det nyss relaterade betänkandet, kunnat arbeta i en mycket positiv anda och behandlat även motioner från andra partier på ett mycket vällovligt sätt. Jag vet att Viola Claesson från vänsterpartiet förmodligen inte heller kommer tillbaka till riksdagen. Viola Claesson har ju ibland varit ett kuttersmycke för utskottet, men hon har samtidigt varit mycket effektiv. Någon sade i ett sammanhang att somliga kan vara som en geting man har innanför skjortan. Jag vill inte använda den beskrivningen om Viola Claesson. Jag skulle i stället vilja säga att Viola Claesson mer är som en promenad på en småländsk grusväg en sommardag, med sandaler med stora öppningar. Det kommer in litet grus i skorna, och man försöker sparka ut det, men strax är det där igen. Alla gruskorn har emellertid inte varit spetsiga och irriterat och gjort ont. En del har varit litet runda, och en del har t.o.m. varit litet lena. Det har alltså inte varit så farligt. Det har gått att klara av även de där gruskornen. Jag tackar Viola Claesson för hennes medverkan i utskottet och för de debatter hon har medverkat till. Viola Claesson har ju också varit med i många debatter som vi andra från utskottet inte har deltagit i, men det är en helt annan sak. Tack för de här åren, Viola Claesson! Med det, fru talman, slutar jag mitt anförande.

Herr talman! Det har framförts önskemål om att vi skall försöka förkorta debatterna. Jag skall försöka göra det och inte utnyttja de tio minuter som jag har anmält mig för. Vi behandlar nu vissa följdfrågor till den nya bostadsfinansiering som socialdemokraterna och vänsterpartiet genomdrev i riksdagen den 13 Folkpartiet liberalerna motsatte sig då regeringens förslag till räntelån. Vi anser att det föreligger en alltför stor risk att de samlade lånen under ogynnsamma ekonomiska omständigheter kan komma att överstiga fastigheternas värde. Det skulle drabba många enskilda småhusägare hårt och skulle sannolikt också innebära att hela systemet havererade. Ett bostadsfinansieringssystem måste vara stabilt och kunna fungera över en längre tidsperiod och under skiftande ekonomiska förhållanden. Regeringens förslag uppfyller inte dessa krav -- inte heller efter de justeringar som bostadsutskottet gjort i det betänkande som vi nu behandlar. Vi i folkpartiet förespråkar i stället ett nytt bostadsfinansieringssystem, som successivt minskar räntebidragen. När bostadssubventionerna minskas skapas förutsättningar för besparingar, som kan utnyttjas till skattesänkningar. I det utredningsarbete som förekommit inom regeringskansliet under de senaste åren har vi kunnat skönja en ökad medvetenhet om avigsidorna med regleringar och subventioner. Även när det gäller det nya räntelånesystemet redovisas en viss ökad medvetenhet, främst om avigsidorna med subventioner. Som jag inledningsvis sade måste ett bostadsfinansieringssystem vara stabilt och fungera i skiftande lägen. Från regeringens sida hävdas att det föreslagna systemet uppfyller dessa krav. Många remissinstanser har dock kritiserat systemet just därför att det inte är tillräckligt robust. Även med de förändringar och förtydliganden som bostadsutskottet genomfört kvarstår denna kritik. Riksbanken har t.ex. i sitt remissvar hävdat att systemet är förenat med i stort sett samma nackdelar som orsakat tidigare sammanbrott i finansieringssystem. De statsfinansiella effekterna av räntelån och realräntebidraget belyses mycket knapphändigt i regeringens tidigare opposition. Det är inte acceptabelt att regeringen lägger fram förslag om förändringar på tiotals miljarder kronor utan att de långsiktiga effekterna redovisas. I propositionen redovisas de statsfinansiella effekterna med två räkneexempel som sträcker sig fram till 1996. Men det står ingenting om effekterna därefter. På längre sikt torde vinsterna i statsbudgeten minska. En annan effekt av systemet är ett minskat byggande. Folkpartiet liberalerna har i motioner under flera år föreslagit att ett nytt bostadsfinansieringssystem skall bygga på följande riktlinjer. Räntebidragen skall successivt minska. Detta skall åstadkommas genom extra nedtrappningar av räntebidragen i det befintliga bostadsbeståndet och genom successiva höjningar av den garanterade räntan i nyproduktionen. En sådan reform skulle kunna innebära att skattetrycket också skulle kunna sänkas. Folkpartiet liberalerna vill också göra det möjligt för den enskilde att ta lån som omfördelar kostnaderna över tiden. När bostadssubventionerna minskas måste vi erbjuda andra sätt att minska kostnaderna exempelvis för att bygga nya hus. Ett sätt kan då vara att göra en viss omfördelning över tiden. Denna omfördelning får dock inte vara så omfattande och ske under så lång tid att systemet blir instabilt och därmed inte fungerar i praktiken. Herr talman! Folkpartiet yrkade avslag på regeringens förslag till ny bostadsfinansiering när detta behandlades av riksdagen förra gången. Vi upprepar i dagens behandling vårt avslagsyrkande, och jag yrkar bifall till reservation nr 1, som är gemensam för folkpartiet, moderaterna och centern. Jag yrkar också bifall till reservation nr 8 om förvärvslångivningen. Övriga reservationer som folkpartiet står bakom stöder vi självfallet, men av tidsskäl yrkar jag inte bifall till dessa. Jag instämmer också i de frågor som Agne Hansson ställt till socialdemokraterna.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att trötta kammaren med en replik. Men Jan Strömdahls inlägg har totalt avslöjat vilken bluff detta system är. Lyssna nu noga. Först och främst säger Jan Strömdahl när han skall försvara systemet och hävdar att det är bra, att det är ett listigt sätt att komma undan höga kostnader i nyproduktionen. Är man listig, är man ute efter att lura folk. Det är precis vad man är. Man lurar folk med låga kostnader i början som växer och efter 20 år blir skuldfällor i form av en nästan fördubblad skuld, som sedan skall betalas av. Man lurar folk med de låga ingångskostnaderna, som egentligen innebär att det låntagaren tidigare fick i bidrag nu skall betalas tillbaka till staten i form av avbetalningar på lån. Under en 40-årsperiod innebär detta ungefär 30-- 60 % högre kostnader, som den enskilde får ta i förhållande till vad han får göra i det nuvarande systemet. Det är alltså en övervältring av kostnader från det allmänna till den enskilde. Är det verkligen en politik som vänsterpartiet har börjat att driva och försvara? Vidare säger Jan Strömdahl att Stadshypotek kommer att införa detta system för att det kommer att vara en bra affärsidé. Självfallet kommer det att vara så. Men är det någon som tror att bankvärlden inför systemet, om man inte har för avsikt att tjäna pengar på det? Självfallet inte. Vem är det som skall tjäna pengar? Vem skall ta vinsterna av räntorna om det inte är bostadsrättshavarna, villaägarna och hyresgästerna? Nog har jag förstått att omvändelsen inom vänsterpartiet går fort. Men jag trodde inte att politiken har svängt till den ytterligheten att man är beredd att bygga upp bra affärsidéer för kapitalismen för att tjäna pengar på de boendes och allmänhetens bekostnad. Men det avslöjar bluffen med systemet.

Herr talman! Jag lyssnade mycket noga på Agne Hanssons inlägg. Jag kunde då konstatera att han kommer till denna debatt med ett utspel av misstänksamhet mot bostadsfinansieringsreformen, som han är mycket noga med att sprida ut runt om i landet till alla som vill lyssna på honom. Det är mycket märkligt, av det enkla skälet att Agne Hansson, moderaterna och folkpartiet ännu inte har lyckats att ta fram ett motalternativ till räntelånet. Vi kan diskutera räntelånet utifrån olika utgångspunkter. Men det intressanta är att den nedsabling av räntelånet som Agne Hansson gjorde är ett orättvist, ogenomtänkt och okunnigt inslag i den bostadspolitiska debatten. Dessutom riktar han sig till socialdemokratin. Socialdemokraterna har i allt väsentligt gjort bostadsområdena i Sverige och bostaden till en av de insatser det finns mest anledning att vara stolt över i svensk politik. Jag vill för övrigt till Knut Billing säga att moderaterna inte har den minsta del i den sociala bostadspolitiken. Agne Hansson hade ett rätt i sina många inlägg i debatten. Det var att det är tredje gången vi diskuterar denna fråga. Vi diskuterade den i december 1990, i april 1991 och vi diskuterar den på nytt här i riksdagen i dag. Vi har nu kommit fram till att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet står bakom förslaget om räntelån, medan moderaterna, folkpartiet och centerpartiet går emot räntelånen. Agne Hansson har också yrkat bifall till reservation 1. Men där finns inget förslag som kan kallas för ett borgerligt motförslag, utan där finns allehanda tänkbara möjligheter. Lösningen på den rådvillhet som finns inom borgerligheten ligger i att regeringen tar fram ett förslag. Det moderaterna, folkpartiet och centern inte orkar göra tillsammans, det vill de att den socialdemokratiska regeringen skall hjälpa dem med. Det hade varit mycket lättare att komma hit till riksdagen i dag och lägga fram ett motförslag. Det hade varit då möjligt att göra värderingar om de olika förslagens styrka, innehåll och ekonomiska möjligheter. Men det finns inte något sådant utgångsläge. Det är regeringen som skall fixa det som de tre borgerliga partierna inte kan klara av tillsammans. Agne Hansson frågar varför majoriteten envisas med att driva förslaget om räntelånet och varför det är så bråttom att genomföra räntelånet. När det gäller den senare delen av frågan har Jan Strömdahl, som ju tillhör majoriteten, gett klart besked. För mitt vidkommande är det en bedömning av den ekonomiska situationen i dagens Sverige som är avgörande. Det skulle vara underbart om vi haft ekonomiska förutsättningar att ha en bostadspolitik med mycket gynnsamma inslag av subventioner. Men vi har inte de ekonomiska förutsättningarna. Det är just för att komma till rätta med det statsfinansiella läget som det varit nödvändigt att göra en omprövning. Det är inte fråga om att slopa subventionerna. De finns till 30 % inlagda i systemet. Det handlar om att få ned subventionsinslaget i bostadspolitiken. Det har också lett till att vi i dag i denna ekonomiska åtstramning sett vissa tecken som jag anser att vi borde betrakta som utmärkta. Vi har nu en period där räntorna sänks, och vi skymtar en nedgång i inflationen. Vi skall hålla byggverksamheten på en jämn och hög nivå. Vi skall motverka arbetslöshet och hålla kostnaderna nere. Med räntelånet kan vi göra en omfördelning i tiden. Jag tycker med förlov sagt att Erling Bager och folkpartiet, som ju eftersträvar en omfördelning i tiden, borde kunna finna något av detta inslag i just de av regeringen framtagna räntelånen. Vi är inne i en utveckling där vi på grund av den ekonomiska åtstramningen går in i ett nytt finansieringssystem. Det är i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning till fullo redovisat vad som kan komma att inträffa inom ramen för detta räntelån i finansieringssystemet. Men det finns en sak till som något litet har berörts i debatten, och det är att vi nu säger farväl till alla skojare på fastighetsmarknaden. Vi säger farväl till bankernas medverkan till fastighetsskojeri i det svenska samhället. Vi säger farväl till alla dem som har lekt kurragömma med bostadskonsumenterna på fastighetsmarknaden. Vi omöjliggör för dessa människor att fortsätta sin verksamhet till bostadskonsumenternas nackdel, och vi skapar förutsättningar för en utveckling på bostadsmarknaden där enskilda eller grupperingar inte kan tillgodogöra sig de statliga subventionerna, för de kommer att ligga kvar i bostäderna. Det är alltså finessen med räntelånet. Det finns inget bättre förslag. Ingen har tagit fram något motförslag. Ingen har tagit fram något alternativförslag.

Av de kreditinstitutsbesök som gjordes i samlad trupp kunde man mycket lätt utläsa att de kanske inte var särskilt intresserade av just räntelånet. Men när Lars Wohlin från Stadshypotekskassan kom till utskottet var det endast Agne Hansson som orkade ställa någon fråga. Lars Wohlin gjorde för övrigt en bländande föreläsning för utskottets ledamöter i den här frågan, vilket Jan Strömdahl har berättat om i sitt inlägg här i diskussionen. Om man är positiv, tror man på räntelånet och dess möjligheter. Är man negativ, pessimistisk eller avvisande, som Agne Hansson gav uttryck för i sitt inlägg, är det klart att det är svårt att se fördelarna i räntelånesystemet. Jag skall inte ta upp de enskilda reservationerna, för jag har ju lagt märke till att talarna i allt väsentligt har avstått från att yrka bifall till sina reservationer vid utskottets betänkande. Jag kan bara säga att det finns reservationer som gäller den extra upptrappningen av räntan, från vänsterpartiet om att den inte skall genomföras och från moderata samlingspartiet om att det skall visst genomföras inte bara en extra upptrappning, utan t.o.m. två extra upptrappningar. Det är mycket lätt att räkna ut vad moderaternas förslag betyder för bostadskonsumenterna. Det betyder högre hyror och ingenting annat. Det är den gamla linjen som moderaterna så aktivt och engagerat förespråkar i den svenska riksdagen. Både Agne Hansson och Knut Billing säger att bostadsfrågan skall bli en valfråga. Ja, kom ihåg det, mina herrar! Vi ses i valrörelsen i bostadsfrågan: om räntelånen, om hyrorna, om marknadshyrorna som en del av er går och bär på. Vi kommer att ses bland bostadskonsumenterna, som ändå tycker att de lever i ett land med bostäder som kvalitetsmässigt och miljömässigt är bland de bästa i hela världen. Så vi ses i valet. Ni skall få ert lystmäte i diskussionerna om bostadsfrågan!

Herr talman! Oskar Lindkvist sade att bostadspolitiken är ett av de stoltaste inslagen i socialdemokraternas politik och att moderaterna inte har någon del i den bostadspolitik som har förts i vårt land. Jag måste säga att det gläder mig att höra detta från Oskar Lindkvist, att höra honom säga att bostadspolitiken är ett av de stoltaste inslagen i socialdemokraternas politik, med den enorma brist på valfrihet vi ser på den svenska bostadsmarknaden. Hundratusentals människor står i bostadskö, trots att vi har fler bostäder än vi har hushåll i Sverige. Hyrorna är höga, och vi har nyligen på grund av socialdemokraternas politik fått århundradets hyreschock. Hundratusentals hushåll har bostadsbidrag, och de blir bara fler. Fler och fler hushåll kan inte klara sig och betala sin hyra, när skatten är betald -- det är ett av de stoltaste inslagen i socialdemokratisk bostadspolitik! När människor flyttar från tredje våningen ner till första våningen, därför att de har svårt att gå i trappor, får de betala kanske 100 000 kr. i flyttskatt. Det är ett stolt inslag i socialdemokratisk bostadspolitik! Det har varit ett lånekineseri utan motstycke i västvärlden. Det är ett stolt inslag i socialdemokratisk bostadspolitik! Jag måste säga att vad som behövs för att bli av med denna stolta politik är naturligtvis en ny regering. Vi kan inte ha kvar den nuvarande eländiga bostadspolitiken. Vi har redovisat huvuddragen i hur ett nytt lånesystem skall se ut. Det finns i reservation 1. En borgerlig regering kommer att lägga fram en proposition i höst. När Oskar Lindkvist talar om att man kan säga farväl till alla skojare på byggmarknaden med det här nya systemet, utgår jag i från att han närmast måste avse det två stora, riktigt stora, byggarna i Sedan har han också åberopat Lars Wohlin. Låt mig då lugna Oskar Lindkvist och säga att om vi inför ett annat lånesystem kommer vi att ge Lars Wohlin alla möjligheter att använda sig av ett räntelånesystem. Han får använda sig av vilket system han vill på marknaden. Vi kommer inte att hindra honom, utan marknaden kommer att avgöra om han får några kunder. Sedan tog Oskar Lindkvist slutligen upp detta med marknadshyrorna. Den lögnaktiga politik som socialdemokraterna bedriver i kombination med hyresgäströrelsen är skrämmande. Vi säger nej till marknadshyressättning. Det har vi gjort motioner, och det har vi gjort i riksdagen. Oskar Lindkvist borde hålla sig för god för att upprepa dessa lögnaktiga argument.

Herr talman! Först när det gäller detta med marknadshyrorna. Återigen tar socialdemokraterna fram det här tricket att i valrörelsen skrämma med att de borgerliga partierna skall införa marknadshyror. Inget borgerligt parti har förordat marknadshyror, men när det återigen är valår kommer detta upp för att man skall skrämma väljarna. Sedan till det som vi skall diskutera enligt betänkandet. Folkpartiet har i motioner sagt att vi kan tänka oss en omfördelning över tiden. Det står också i den gemensamma reservation som de borgerliga partierna har, att detta är en möjlighet att lägga in i ett system. Vi kan dock inte tänka oss en sådan gigantisk uppskrivning av skuldbördan i 20 år som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet förordar. Detta innebär ett stort experiment som fastighetsägare, husägare och andra kommer att drabbas av när skuldbördan växer och man hamnar i skuldfällor. Detta har skapat en osäkerhet om lånens skulduppbyggnad och om pantsäkerheten för topplånen. Den löses bara delvis med det här betänkandet. Det som man nu inför påstår man är stora besparingar av bostadssubventioner. Man har lagt fram två räkneexempel som räcker till 1996. Där efter vet man inte alls hur det utvecklas. Mycket talar för att staten, med de skuldgarantier som då finns inbyggda, kommer att få en betydligt högre kostnad för lånen än vad som har förespeglats från socialdemokraterna. Förmodligen kommer kostnaderna för staten att bli mycket stora. Det är därför som man inte har räknat längre än till 1996 när man skall redovisa detta.

Herr talman! Först en replik till Agne Hansson. Han tar upp frågan om barnfamiljerna och förvärvslånet. Det är detta han avser i sin replik. Vi har sagt i bostadsutskottet att vi är beredda, när det finns ekonomiska förutsättningar, att medverka till att det blir motsvarande lånemöjligheter för barnfamiljerna när det gäller skaffa sig egna hem. Det innebär att vi inte tycker om att den möjligheten försvinner, men vi respekterar de ekonomiska omständigheterna. Vi har alltså hos regeringen beställt ett nytt förslag på det här området. Sedan säger Agne Hansson att han tillsammans med moderaterna skulle slå vakt om förvärvslånet, men moderaterna vill ju inte ha förvärvslånet. De är motståndare till att dessa barnfamiljer får de gynsamma lånen för att skaffa ett eget hem. Det är med dem som Agne Hansson skall regera är det väl tänkt, gissar jag, efter den valrörelse som är på gång. Det enda vi fick fram av Agne Hanssons replik var att i centerns reservation tillsammans med moderaterna och folkpartiet ligger principerna för ett alternativ, men sedan finns inte mycket mera. Ni har haft god tid på er att ta fram ett förslag och förelägga bostadsutskottet och riksdagen. Herr talman! Jag visste när jag tog upp marknadshyrorna att jag skulle bringa Knut Billing ur balans. Det lyckades mig till min sedvanliga glädje att få honom att så totalt avslöja sig när det gäller bostadsfrågan. När det gäller frågan om marknadshyrorna, Knut Billing, vill jag bara säga att vi kommer att föra den debatten i valrörelsen med era egna ord. Så läs på vad ni har sagt i motioner, vad ni har sagt i era program och vad ni har sagt i riksdagsdebatten. Ni kommer i mycket stort överflöd att få lyssna till dem om och om igen när det gäller den delen av bostadspolitiken i den kommande valrörelsen. Jag anklagade faktiskt inte folkpartiet för marknadshyror, jag anklagade moderaterna eftersom jag vet att den anklagelsen är berättigad.

Herr talman! Antingen missuppfattade Oskar Lindkvist mig medvetet för att kunna slå tillbaka, annars gjorde han det utan att han rådde för det. Det var därför jag begärde ordet. Det gällde inte förvärvslånen, Oskar Lindkvist. Där har socialdemokraterna och centern samma uppfattning. Vi står bakom det utskottsinitiativet. Jag gick tillbaka till min fråga från mitt inledningsanförande, nämligen detta att endast barnfamiljer som har rika föräldrar eller rika släktingar som kan skriva på borgen för ett topplån, i fortsättningen kan bygga sig en villa. Det är detta Strängs villafolk som ni nu har övergivit. Det var dem jag avsåg när jag talade om att inte alla i framtiden fick möjlighet att bo i egen villa.

Herr talman! Det gläder mig att Oskar Lindkvist var så nöjd med att han förmått mig att replikera. Det ger mig ju tillfälle att återkomma i talarstolen en gång till. Jag skulle gärna se att Oskar Lindkvist här och nu anger var det står att vi skall genomföra marknadshyror. I vår partimotion till årets riksdag framgår mycket klart att vi icke skall ha marknadshyror. I kommittémotioner framhålls detsamma. Vi säger att lägesfaktorn skall ges ökad tyngd, dvs. vi tycker att det är ganska rimligt att en centralt belägen bostad får kosta litet mer än en ocentralt belägen. Detta är uttryck som man kan finna hos den tidigare statssekreteraren i bostadsdepartementet, Bengt Owe Birgersson, numera SABO-direktör. Man kan finna det hos en lång rad bostadsförespråkare, som tycker att det är självklart att vi måste göra någonting åt att det är kolossalt mycket dyrare att bo två mil utanför staden än centralt. Detta är någonting helt annat än marknadshyror. Om Oskar Lindkvist upprepar den här debatten och hävdar att moderaterna är förespråkare för marknadshyror, är han inte en person som håller sig till sanningen. Sanningen är den att den hyrespolitik som socialdemokraterna har bedrivit nu har resulterat i århundradets hyreshöjningar. Det är detta som är det viktiga och det stora resultatet av den socialdemokratiska bostadspolitiken.

Herr talman! Den oinvigde som får detta lilla tunna betänkande med sin oansenliga rubrik i sin hand anar föga av det försåtliga som detta betänkande döljer. Det som döljer sig bakom den oansenliga rubriken Allmänna pensionsfonden kan vid närmare dissekering i korthet sammanfattas så här: -- Socialdemokraterna är i grunden ett socialistiskt parti. -- Socialdemokraterna är gårdagens parti. Socialdemokraterna är de brutna löftenas parti. Att Sveriges riksdag har socialistisk majoritet är numera allmänt känt. Så kan vi också konstatera att det är kommunisterna som står bakom majoritetstexten i betänkandet. Regeringens ursprungliga förslag om ändrade placeringsregler för AP-fonden har omformats helt enligt riktlinjerna i en motion av vänsterpartiet. När det gäller AP-fondsfrågan visar socialdemokraterna sitt rätta ansikte och går hand i hand med kommunisterna. Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern tar i en gemensam motion avstånd från regeringens propåer, eftersom det i förlängningen handlar om förpostfäktningar inför socialdemokraternas planer att använda AP-fonderna som verktyg för att fortsätta och utvidga fondsocialiseringssträvandena. Det som ligger runt hörnet är förslaget om att slå samman AP-fonderna och löntagarfonderna och inrätta fem nya, stora pensionsfonder under facklig och politisk ledning. Dessa superfonder skall med hundratals miljarder kronor kunna köpa in sig i det svenska näringslivet. Detta, mina vänner, är socialism. Fagert tal om att trygga pensionerna används som argument. I själva verket fungerar det så att regeringens socialiseringsambitioner är ett direkt hot mot pensionerna. Genom sin socialiseringsiver visar socialdemokraterna att de är gårdagens parti. Samtidigt som en privatiseringsvåg i marknadsekonomins tecken sveper över vår omvärld, fortsätter de svenska socialdemokraterna sina envetna ansträngningar att öka det statliga ägandet i det svenska näringslivet. Den socialistiska drömmen om planmässig hushållning under medborgarnas kontroll och kollektivt kapital går sedan länge som en röd tråd genom den röda rörelsens agerande. Att socialdemokratiska löften inte går att lita på är numera, inte minst efter alla brutna vallöften från förra valrörelsen, väl känt. När ATP-systemet med dess stora fondsystem beslutades lovade dåvarande statsministern Tage Erlander att fonderna inte skulle användas för att köpa upp företag i näringslivet. Genom bildandet av fjärde AP-fonden 1973 sveks det löftet. De fem löntagarfonderna baxades fram trots massivt motstånd från det svenska folket. När löntagarfonderna behandlades i riksdagen i december 1983 lovade dåvarande statsministern Olof Palme att inga fler socialiseringssteg skulle tas. Genom tillkomsten av den femte AP-fonden sveks det löftet. Efter det tycks det vara fritt fram att svika forna statsministerlöften. Socialisterna i riksdagen genomdrev socialiseringsinnovationen med de fem eller sex regionala riskkapitalbolagen, som via aktieköp med fondkapital kommer att föra in det statliga ägandet i de svenska småföretagen. När det gäller socialism finns det ingen hejd på kreativiteten hos regeringspartiet. Nu tar man ATP-systemets bräcklighet som förevändning för att genomföra pensionssocialismen. Om det svenska näringslivet socialiseras genom att det köps upp av AP-fondmedel kan morgondagens pensionärer leva tryggt på aktieavkastningen -- det säger man. Men det svepskälet håller inte. Effekten blir i stället den omvända. ATP systemet är ett fördelningssystem där utgående pensioner betalas med samma års pensionsinbetalningsavgifter. AP-fonden fungerar bara som en buffert. Pensionssystemets stabilitet är beroende av den årliga tillväxten -- inte av fondkapitalet. Det är i själva verket näringslivets konkurrenskraft som skapar förutsättningarna för den tillväxt som varje år krävs för att klara pensionsutbetalningarna. Den anmärkningsvärt låga tillväxt som Sverige har haft de senaste åren gör att ATP-systemet är i gungning. Socialdemokraterna har skulden för detta. De har försämrat villkoren för de svenska företagen. Högskattepolitiken har gjort det mindre intressant för svenska och utländska företag att investera i vårt land. AP-fondskepnad påverkar också det svenska investeringsklimatet negativt. I stället för att rädda pensionerna utgör socialiseringsidéerna därmed ett direkt hot mot pensionssystemets stabilitet. Socialdemokraternas socialiseringsambitioner står i stark kontrast mot de borgerliga partiernas många förslag om bättre villkor för de svenska företagen. Om vi skall klara välfärden och pensionsåtgandena i framtiden behöver Sverige konkurrenskraftiga, fria företag. Det är hög tid -- och helt nödvändigt -- att investeringsklimatet i vårt land förbättras så att tillväxtkurvan kan vända uppåt igen. Löntagarfonderna, den femte AP-fonden och nya socialistiska förslag om att öka det kollektiva kapitalet med hjälp av AP-fonderna kommer -- om väljarna vill det -- att avvecklas till förmån för ett spritt enskilt ägande efter valet. Vid borgerlig valseger sätter vi definitivt punkt för fondsocialismen.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

Herr talman! Arbetsläget här i kammaren är ansträngt. Jag skall i varje fall försöka göra mitt anförande kortare än den tid som jag har anmält. Jag kan instämma i mycket av det som föregående talare sade om detta betänkande. Betänkandet behandlar AP-fondernas placeringsmöjligheter och förändringar när det gäller placeringsmöjligheterna. Vi i de borgerliga partierna motsätter oss detta bestämt. Det är helt uppenbart att regeringen här vill öppna nya möjligheter för en betydande omstrukturering av hela AP-fondsystemet. Vi anser inte att pensionerna tryggas med ett förfarande med utökade placeringsmöjligheter. Det tryggas med en god tillväxt i produktionen. Från de borgerliga partiernas sida har vi hela tiden motsatt oss löntagarfonder. Vi har också år efter år föreslagit att de skall avvecklas, och det gör vi också nu. Det finns ingen anledning att ändra placeringsreglerna för löntagarfondstyrelserna. Det finns alltså en rad skäl att gå emot förslaget till utvidgade placeringsbefogenheter för AP-fonden. Som jag tidigare sade tryggas inte pensionerna med avkastning från AP-fonden. De tryggas bäst genom en utveckling av svensk ekonomi som leder till en god lönsamhet. Allt detta är beroende av en god tillväxt av vår produktion. Vi måste då ha en mångfald av vitala företag, både privata och kooperativa. Detta förslag leder egentligen till ett icke oväsentligt förstatligande av svenskt näringsliv. Det motverkar i sin tur den ekonomiska politik som är grunden för ett hållbart pensionssystem. Detta förslag leder också till ett utökat institutionellt ägande i näringslivet. Det leder till maktkoncentration och ett utökat offentligt sparande. Detta är raka motsatsen till vad vi i centern eftersträvar med vår politik, nämligen ett mer decentraliserat och personligt ägande och ett ökat hushållssparande. Vi har redan i dag egentligen för få aktörer på aktiemarknaden. Detta leder också till ineffektivitet på denna marknad. Med regeringsförslaget kommer dessa problem att öka. Vi menar därför att regeringens argument, att placeringsrätt för AP-fonden skulle öka kapitalmarknadens effektivitet, är helt fel. Vi har tidigare sett hur löntagarfonderna fungerar. De har framför allt finansierats med vinstmedel från företagen. Det är vinster som företagen själva hade kunnat använda för finansieringar av framtidssatsningar i de egna företagen. I stället har dessa medel samlats upp i kollektiva fonder. Även regionalpolitiskt har fonderna haft en negativ effekt, eftersom dessa medel har tagits från företag i regionalpolitiskt prioriterade områden. De medel som har satsats som riskkapital i dessa områden har varit försumbara. Dessa vackra ord t.ex. om att löntagarfonderna skulle bidra till riskkapital ute i glesbygderna har bara varit vackra ord -- ingenting annat. Vi anser att regeringens förslag till ändring av reglementet för allmänna pensionsfonderna är fel. Det leder i praktiken till en socialisering av svenskt näringsliv. Det stärker också maktkoncentrationen, vilket vi anser vara helt fel väg att gå. Vi vill i stället sprida ägandet på många aktörer och ägare så att vi får ett fritt och vitalt näringsliv. Det finns två borgerliga reservationer till betänkandet. Också jag yrkar bifall till reservation säger vi nej till förslaget att medge rätt för fondstyrelser att handla med optioner, terminer m.m. Vi säger också nej till utsträckt tid för fondstyrelsens redovisning och granskning. Vi menar att det är viktigt att riksdagen tar ställning till ett genomgripande förslag som innebär att man stoppar regeringens planer -- dels på att ha fonderna som en buffert i ATP-systemet, dels på att kunna utnyttja fondstyrelserna som ett instrument i en statlig styrning av näringslivet.

Herr talman! Det är här fråga om kända ställningstaganden. Argumentet i fråga om löntagarfonderna, att pengarna skulle användas till regionalpolitiska satsningar, var en ren skenmanöver. Detta har inte blivit av. Vi vill inte ha några löntagarfonder, utan vi vill att företagarna själva skall ha sina pengar. Att satsa och investera i bra och vitala företag både här i tätorterna och på övriga ställen i vårt land skapar gynnsamma förutsättningar för företagsklimatet i Sverige, och det är också det bästa vi kan göra för vårt näringsliv. Sedan till frågan om socialisering. Det är inte bra att staten via fonder skall styra det svenska näringslivet. Detta leder till maktkoncentration. Vi vill sprida ägandet på många aktörer på den svenska marknaden.
Herr talman! Visst är det bra att det inte är fråga om maktdominans. Problemet i det svenska näringslivet är inte att staten är en dominerande ägare och en dominerande kontrollant, utan det är helt andra grupper som är dominerande aktörer och kan styra näringslivet. Jag kan försäkra Kjell Ericsson att det i min hemregion Bohuslän finns gott om småföretag som gärna såge att AP-fonder eller löntagarfonder förstärkte riskkapitalet i många småföretag i den regionen. Jag kan försäkra Kjell Ericsson om att jag har hört och läst att många småföretag gärna ser att kollektiva fonder går in och förstärker t.o.m. vissa större bolags riskkapital. I det praktiska livet tycks man alltså inte vara så rädd för dessa medel. Det är väl som man sade i det gamla Rom: Pengar luktar inte.

Herr talman! Låt mig börja med att upplysa Karin Falkmer om att det hon kallade gårdagens parti -- socialdemokraterna -- bara för några timmar sedan slog ut det hon logiskt borde kalla framtidens politiska konstellation i fotboll med 5--2. Jag vill nämna det bara som en upplysning. I näringsutskottets betänkande 43 behandlas ett förslag från regeringen om vissa ändringar i allmänna pensionsfondens reglemente. En majoritet i näringsutskottet ställer sig bakom två av fyra föreslagna förändringar. Regeringen föreslår att de fem löntagarfondstyrelserna skall få viss rätt att köpa utländska aktier och att löntagarfondstyrelserna samt fjärde och femte AP-fonden skall få möjlighet att placera en del av sina medel i räntebärande värdepapper som är utställt i utländsk valuta. Men i fråga om dessa båda förslag har det tyvärr inte varit möjligt att nå någon majoritet i utskottet. Regeringen har aviserat ett förslag med mer genomgripande förändringar av AP-fondsystemets organisation och placeringsbestämmelser. Detta förslag avses läggas fram under hösten. Med hänvisning till detta har utskottet tänkt sig att de två kvarvarande frågorna får behandlas i samband med förslaget om en mer genomgripande förändring. I betänkandet behandlas motioner som väckts med anledning av propositionen och under den allmänna motionstiden och som tar upp frågor av regional karaktär. Jag vill i detta sammanhang vända mig till Kjell Ericsson, som säger att jag försöker antyda att löntagarfonderna skulle ha någon form av regionalpolitisk uppgift. Det har aldrig varit avsikten med löntagarfonderna att de skulle ha en regionalpolitisk uppgift. Det var heller aldrig någon målsättning. När det gäller detta och det som framställs av vänsterpartiet i motioner om att man skulle rikta in löntagarfonderna på en satsning på vissa branscher' menar utskottets majoritet att frågorna, om de skall tas upp, hör hemma i den mer genomgripande översynen av AP-fondssystemet. I diskussionerna om löntagarfonderna är det bara att konstatera att argumenten känns igen. De fanns i slutet av 1970-talet, i början på 1980-talet och under hela 1980-talet. Jag kan inte låta bli att vända mig till Karin Falkmer och med viss förvåning säga att jag inte förstår hur moderaterna som satt med i borgerliga regeringar under 1970-talet och början av 1980-talet, med den inställning som Karin Falkmer ger uttryck för, kunde vara med och anslå pengar till femte AP fonden. Hur kunde ni med ekonomiminister Gösta Bohman vara med och anslå pengar till femte AP fonden, som har precis samma reglemente som fjärde AP-fonden? Fjärde AP-fonden anses vara fondsocialisering, men femte AP-fonden går det att anslå pengar till om man sitter i majoritet i riksdagen. Det går inte ihop. Vi får därför se hur det blir om olyckan skulle vara framme och det blir en borgerlig valseger. Ni har haft möjlighet att avskaffa fjärde AP-fonden tidigare utan att ha gjort det. Jag tvivlar på att ni har kraft att avskaffa löntagarfondssystemet. Jag hoppas att det aldrig behöver bli aktuellt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 43.

Herr talman! Utvecklingen i länder som har drivit socialismen till sin spets tyder inte på att man genom en socialistisk ekonomi kan skapa trygghet och välfärd för medborgarna. All erfarenhet visar tvärtom att sådan trygghet och sådant välstånd bara kan skapas i samhällen baserade på marknadsekonomi. Det här betänkandet är ett uttryck för en vilja att ta steg i riktning mot ökade socialistiska inslag i den svenska ekonomin, och därför går folkpartiet kraftigt emot det.

Herr talman! Jag skall börja med att gratulera Björn Kaaling till segern i fotboll mellan socialdemokraterna och oppositionen. Den segern unnar jag er. När det gäller AP-fonden tycker jag att socialdemokraterna smyger litet grand i buskarna. Det finns inte bara en AP-fond. Det rör sig i själva verket om första till tredje AP-fonden som är kopplade till ATP-systemet, fjärde och femte AP fonden som köper upp aktier i svenska näringslivet och de fem löntagarfonderna. Björn Kaaling behöver inte tvivla på vilka åtgärder en eventuell borgerlig regering kommer att vidta när det gäller denna löntagarfondssocialism. Den är diskuterad och väl känd vid det här laget. Nu är det däremot mycket viktigt att vi sätter stopp för de nya tankegångarna om de nya fem superfonderna som skall förfoga över ungefär 500 miljarder krono, varav det skall vara tillåtet att köpa aktier för 60 %. Det gäller 300 miljarder kronor. Det samlade börsvärdet i dag är 600 miljarder kronor. Det svenska folket står i årets val inför en gigantisk socialiseringsrisk. Det tycker jag skall komma fram tydligt och inte döljas i ett sådant här oansenligt litet betänkande om AP-fonden.
Herr talman! Jag vill också gratulera Björn Kaaling till segern i fotboll. Av tradition brukar ni vinna den här matchen, men vi kanske kan stärka musklerna till ett annat år och försöka få revansch. Löften och målsättningar kanske bara är tomma ord när man talar om löntagarfonderna, det vet jag inget om. Från ledande håll bland socialdemokraterna har man i alla fall talat om att det här skulle vara ett sätt att få ut riskkapital till olika områden som är regionalpolitiskt prioriterade. Så har emellertid skett i mycket liten omfattning. Dessa fonder har inte heller någon uppgift att fylla. Precis som Karin Falkmer har sagt vill vi avskaffa dem så fort som möjligt. Superfonderna är gigantiska, och det blir fråga om en stor maktkoncentration som den svenska staten kan utöva på näringslivet. Det är inte bra. Får man i stället många aktörer, ett spritt ägande och ett enskilt ägande i vårt näringsliv förstärks det och blir mycket mera vitaliserat än vad det är i dag. Vi hade en diskussion här i kammaren bara för någon vecka sedan om privatisering av statliga företag. Våra ställningstaganden är således mycket kända, och vi kanske inte behöver öda mera tid på detta i kväll. Vi får återkomma litet längre fram.
Herr talman! Jag var inte beredd på att gå in i någon stor AP-fondsdiskussion, och jag tycker inte att detta betänkande motiverar det. Vi kan spara detta till valrörelsen och diskutera i valdebatterna. Men jag skulle vilja höra från Björn Kaaling vilket intresse regeringen tror föreligger bland pensionärerna för att AP-fonderna skall få tillfälle att handla med terminer och optioner, som egentligen är den enda praktiska förändring som kommer att ske. Tror Björn Kaaling och har han något underlag för att pensionärerna tycker att det är en önskvärd reform?
Herr talman! Till Karin Falkmer vill jag bara säga att det betänkande vi nu behandlar inte gäller det som Karin Falkmer vill beteckna som superfonder. Det är, som Lars Norberg säger, fråga om en ganska liten justering av AP-fondernas verksamhet. Tyvärr har vi inte fått majoritet i utskottet för hela den linje som regeringen har föreslagit. Det hade varit bra om vi hade fått det. Jag vill bara påminna Karin Falkmer om att det inte handlar om några större förändringar. I miljöpartiets reservation gör man sig till tolk för löntagarna och pensionärerna. Jag vet inte varför Lars Norberg anser sig kunna företräda löntagarna när han säger att de inte är intresserade av att deras gemensamma pensionssparande satsas i utlandet eller här hemma i form av optioner eller terminer. Jag tror att jag lika väl som herr Norberg kan företräda löntagarkollektivet.

Herr talman! Det är de större förändringarna med AP-fondssocialiseringens fortsättning som väntar runt hörnet som är så oroande. Det blir fråga om stora ingrepp i marknadsekonomin om socialdemokraterna får möjlighet att genomdriva det de har planerat. Nu säger Björn Kaaling att vi inte diskuterar detta i kväll. Tar Björn Kaaling avstånd ifrån de planer som rör sig i socialdemokraternas och LOs environger beträffande förändringarna av AP-fonder och löntagarfonder mot fem superfonder?
Herr talman! Björn Kaaling, jag och miljöpartiet har naturligtvis inte resurser att undersöka vad pensionärerna vill när det gäller placeringen av deras pensionspengar. Men jag känner ju pensionärer. De är ett försiktigt och konservativt släkte, och de är förmodligen inte särskilt roade av den här options och terminshandeln, som faktiskt i någon mån har kommit vanrykte efter Stadshusaffärer och andra spekulativa affärer och som förmodligen inte kan höja avkastningen på AP-fonderna särskilt mycket. Regeringen har betydligt större resurser och skulle ha kunnat undersöka vad pensionärskollektivet verkligen vill.

Herr talman! Som en följd av den branschglidning mellan banker och försäkringsbolag, som debatterades i måndags kväll, slås nu bankinspektionen och försäkringsinspektionen samman till en ny myndighet, finansinspektionen. Vi moderater accepterar detta men har i två reservationer gett uttryck för en viss kritik. I reservation 1 efterlyser vi ett klarläggande beträffande ansvarsfördelningen mellan riksbanken och finansinspektionen. I reservation 3 pekar vi på finansinspektionens viktiga roll för att främja konkurrensen på de finansiella marknaderna. Detta är något som regeringen tycks ha förbisett inför sitt förslag om tillskapande av finansinspektionen. Vi anser att finansinspektionens uppgift som konkurrensvårdande myndighet måste lyftas fram. Herr talman!